Herr talman! Enligt familjebidragsförordningen kan under ensamståendes första militära utbildning utgå bidrag för den värnpliktiges bostadskostnad, dock under vissa förutsättningar. I dylika fall skall alltid tillsynsmyndigheten inom försvarets civilförvaltning lämna sitt medgivande. Ansökningar om dessa bostadsbidrag behandlas synnerligen restriktivt. Av anvisningar till familjebidragsförfattningarna att döma kan bostadsbidrag för ensamstående värnpliktigs bostad utgå vid två olika tillfällen. I det första fallet är det fråga om bostad, som den värnpliktige innehar vid tjänstgöringens början och som han med betydande ekonomisk olägenhet skulle nödgas avstå, om han icke erhölle bostadsbidrag. Det andra fallet avser bostadsbidrag för att trygga den värnpliktiges tillgång till bostad vid utryckningen. Dessa tillämpningsbestämmelser har vid upprepade tillfällen tolkats mycket olika av kommunala myndigheter å ena sidan samt av tillsynsmyndigheten å den andra. Försvarets tillsynsmyndighet har nämligen vid upprepade tillfällen avslagit ansökningar om bostadsbidrag, trots att ifrågavarande föreskrifter skulle kunnat tillämpas. Detta har medfört betydande svårigheter för de kommunala myndigheterna. Den allvarligaste svårigheten har dock drabbat den sökande värnpliktige, som efter fullföljd utbildning stått utan bostad och därmed också utan möjlighet att återgå till sitt forna arbete. Den synnerligen restriktiva behandlingen och möjligheterna till olika tolkningar av bestämmelserna torde kunna motivera en översyn av tillämpningsföreskrifterna, så att generösare tolkning möjliggörs. Med stöd av det anförda hemställes om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet ställa följande fråga: Är statsrådet villig att ompröva bestämmelserna om bostadsbidrag för ensamstående vid den första värnpliktstjänstgöringen i syfte att skapa en generösare behandling?

Herr talman! På ett berättigat sätt har de penningmedel som från enskilt håll ställts till ÖB:s förfogande i syfte att främja krigsmaktens intressen i allmänhet, bl.a. genom viss representation, väckt stor offentlig uppmärksamhet. Det rör sig inte endast om betydande penningbelopp — över 100 000 kronor sedan 1961 — som utan offentlig insyn kunnat disponeras av ÖB och chefen för försvarsstaben, utan också om viktiga principfrågor beträffande lämpligheten av att enskilda på sätt som här skett bereds tillfälle påverka publicitet och information på ett så centralt och viktigt område som försvaret. JK ifrågasätter i sin utredning om inte frågan om medlens mottagande bort underställas regeringens prövning. JK uttalar vidare att det borde vara klart att statsverket inte alltid bör utan vidare ta emot erbjudna gåvooch donationsmedel. Vilka omständigheter som är att beakta vid prövningen av frågan, om sådana medel lämpligen bör tas emot för statsverkets räkning, är däremot vanskligt att generellt ange, påpekar JK, och lämnar vidare den upplysningen att gällande bestämmelser lämnar föga ledning för myndigheternas bedömande av lämplighetsfrågan. JK har även för ÖB uttalat att det med fog kan hysas tvekan om det principiellt lämpliga i att ÖB och försvarsstabschefen förfogar över från enskilt håll skänkta medel. JK har för egen del den uppfattningen att gåvorna inte bort tas emot. ÖB har upplyst om att de båda fonderna kommer att avvecklas. Under hänvisning till ovanstående anhåller jag till herr statsrådet och chefen för försvarsdepartementet få rikta följande fråga: Kommer bestämmelser och regler att från regeringens sida utfärdas som klarlägger när och under vilka villkor statsverket får mottaga enskilda gåvomedel?

Herr talman! Förra våren skildrade flera svenska tidningar ett människoöde, som säkert upprörde de flesta av OSS. Det var en kvinna som för då tio år sedan hade gått till sin tandläkare för att låta dra ut en tand och få en guldbrygga inopererad. Den första operationen, som kostade henne omkring 900 kronor, misslyckades. Hon fick göra en ny, som kostade närmare 1000 kronor. Inte heller den operationen lyckades. En annan tandläkare, som hon därefter besökte, ansåg att de gjorda operationerna varit helt felaktigt utförda. Han gjor de frenetiska försök att rätta till det hela men tvingades till slut ge upp. Upprepade andra försök att göra någonting misslyckades likaså. Då de rötter som bryggorna byggts på skulle dras ut, trasades käkbenet sönder. Kvinnan förlorade de flesta av sina tänder. Hon kan nu sedan flera år tillbaka inte äta annat än flytande föda. Hon drabbas av yrsel och huvudvärk och ganska naturligt även av svår depression. Hon kan inte längre arbeta. Den affärsrörelse som hon skött i många år får förfalla. Hon tvingas leva på pengar från sjukkassan och på det sparade kapital hon har kvar sedan mer än 10 000 kronor gått åt till den tandbehandling som hon på — kan det tyckas — goda grunder vill skylla allt sitt lidande på. Av en framgångsrik affärskvinna har blivit ett människovrak med ett långt fysiskt och psykiskt lidande bakom sig och kanske utan mycket annat att se fram mot än fortsatta lidanden. Denna kvinna är inte ensam om sitt öde. Sedan det blev känt att saken skulle tas upp här i riksdagen har en hel rad människor med samma problem hört av sig. Det ena människoödet efter det andra har passerat revy. Människor som varit friska och vitala har efter tandbehandlingar, som de själva trodde var rutinoperationer, drabbats av lidanden som i de flesta fall lett till total invaliditet. I all vettig mening är dessa människor sjuka, invalidiserade. För en lekman tycks det också rimligt att de tandbehandlingar de genomgått måste ha haft någonting att göra med deras tillstånd — kanske varit helt avgörande. Detta förnekas inte heller av den expertis som undersökt fallen. Men eftersom det inte kan bevisas att de tandläkare som utfört behandlingarna gjort sig skyldiga till några operationstekniska fel, så kan något skadestånd inte utdömas och patienterna inte få någon ersättning. Ibland kan den korta preskriptionstiden för sådana här fall — två år — göra att ett fall över huvud taget inte blir prövat av medicinalstyrelsens disciplinnämnd. Jag varken kan eller vill ta upp frågan om disciplinnämnden i dessa fall har handlat korrekt eller inte. Ingenting tyder på att disciplinnämnden skulle ha gjort några fel, men mycket talar för — om man ser saken mindre ur juridisk synpunkt och mera från rent förnuftiga, mänskliga utgångspunkter — att de lagregler, enligt vilka disciplinnämnden handlat i dessa fall, måste vara felaktiga. Det finns flera allvarliga nackdelar med de nuvarande ansvarsreglerna. I tandvårdsfallen kan den korta pPreskriptionstiden vara ett problem. Symtomen på att en skada inträtt kommer ofta ganska sent efter den utförda behandlingen. Undersökningen av vad som inträffat tar tid. Och när disciplinnämnden i sinom tid skall pröva ärendet har kanske tvåårsfristen gått ut. En annan oformlighet ur rättssynpunkt är att det är den skadelidande som har bevisbördan. Detta gäller såväl inom tandvården som inom den allmänna sjukvården. Det är klart att patienten enligt denna princip kommer i underläge. Han eller hon måste först och främst — ofta i ett psykiskt mycket nedgånget tillstånd — ha kraft att göra en anmälan. Denna anmälan måste göras i god tid före preskriptionstidens utgång. Och det är patienten som skall bevisa att det är läkaren eller tandläkaren som gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Den tredje och kanske viktigaste svagheten är att det är nödvändigt att konstatera att fel eller försummelse begåtts av läkare eller tandläkare för att ersättning skall kunna utgå. Den som kan visa att en läkare eller en tandläkare gjort sig skyldig till fel får ersättning, den som inte kan det blir utan. Om patienten de facto drabbas av en kanske obotlig skada, om han eller hon — som i det tandvårdsfall jag refererade — mist all sin arbetsförmåga, ja även om ett ingrepp lett till döden, så spelar detta ingen roll. Har operationen — som det heter i lagtexten — utförts lege artis och medicinalstyrelsens disciplinnämnd inte kan beslå läkaren med fel kan skadan vara hur klart påvisbar och hur allvarlig som helst ur medicinsk synpunkt, ur juridisk synpunkt existerar den över huvud taget inte. Detta kan knappast vara ett rimligt förhållande i ett rättssamhälle, där lagstiftningen i övrigt går ut på att skydda den svagare parten. Medicinalstyrelsen har själv också insett att den nuvarande situationen är otillfredsställande. I ett remissvar 1959 med anledning av ett utredningsförslag om skadestånd i offentlig tjänst har styrelsen föreslagit att patienter som tillfogats skador i samband med sjukhusbehandling borde få ersättning alldeles oavsett om personal inom sjukhuset kunde anses ha varit vållande. Styrelsen ansluter sig i detta avseende till de principer som dragits upp av rättsprofessorn Ivar Strahl när han i flera utredningsarbeten under 1950 och 1960 talen har hävdat att man inom skadeståndsrätten bör införa s.k. strikt ansvar för vissa slag av skador. För min del tycker jag att man inom den medicinska vården borde införa sådana regler om skadestånd. Men de bör då givetvis inte begränsas till läkare och tandläkare i offentlig tjänst, utan även omfatta de privatpraktiserande. I annat fall uppstår en ny godtycklig gränsdragning mellan dem som kan få hjälp och dem som inte kan få det. Ett sådant system, där man alltså kan nöja sig med att konstatera om en skada har inträffat och betala ersättning med hänsyn härtill, skulle ha fördelar för både patienter och läkare eller annan personal inom tandoch sjukvård. Patienten kan i ett sådant fall vända sig till medicinalstyrelsen i syfte att få hjälp, inte för att få sin läkare eller tandläkare fälld för vårdslöshet. Det behöver alltså inte uppstå någon konflikt mellan patienten och hans läkare. Patienten kan kanske få hjälp av sin läkare för att positivt utröna vari skadan består och på det viset få hjälp att hävda kravet på ersättning. Bedömningen blir också med ett sådant system mer inriktad på det föreliggande behovet hos den lidande patienten och mindre på skuldfrågan. När sedan medicinalstyrelsen tar itu med disciplinfrågorna — och det är alldeles klart att i fall där man kan misstänka att det föreligger någon form av försumlighet måste disciplinfrågan diskuteras och prövas — blir det en process som patienten kan hållas helt utanför. Lagstiftningsarbete pågår sedan ganska länge på detta område. Försök görs att få till stånd enhetliga regler för de nordiska länderna. Frågan har vid flera tillfällen varit uppe i Nordiska rådet, där bl.a. ledamoten av den här kammaren fru Gärde Widemar framfört flera förslag om att den typ av strikt ansvar jag här talat om bör införas. Och då inte bara inom det medicinska området utan även i andra fall, där av olika skäl de nuvarande lagreglerna inte är tillfredsställande ur de skadelidandes synpunkt, t.ex. när det gäller skador som vållats av barn. Det är ju ganska meningslöst att försöka bedöma ansvarigheten hos ett barn. Jag tror inte att det finns någon anledning att tro att den utredning som utskottet hänvisar till — den utredning som pågår inom justitiedepartementet — skulle leda fram till förslag som löser de problem jag tagit upp i denna motion; frågan om hur skadestånd skall kunna utgå även när en skadevållande inte kan fällas till ansvar för fel eller försummelse. Såvitt jag har kunnat förstå innebär detta utredningsarbete — utredningen tillsattes i somras efter det att min motion hade väckts — en fortsättning på den av f. d. justitierådet Walin ledda s.k. skadeståndskommitténs arbete. Där tar man ju klart avstånd ifrån tanken på att införa s.k. strikt ansvar. Det är trots allt glädjande att utskottet ansett att saken behöver utredas. Motionen är alltså inte avstyrkt, och jag har därför inte något yrkande. Det har sagts att en proposition i detta ärende kan väntas under nästa år. I så fall blir det ett utmärkt tillfälle att ta upp denna fråga på nytt. Givetvis är detta inte någon tröst för de människor, för vilkas skull jag väckte denna motion. En av de drabbade fick när hon, sedan alla andra möjligheter uttömts, vände sig till regeringen för att få någon rättelse detta besked: »Kungl. Maj:t finner framställningen ej föranleda vidare åtgärd.» Det besked som riksdagen ger i dag kommer att bli ungefär lika uppmuntrande. Vi har ganska lätt här i landet att skapa stora sociala reformer som ger trygghet för de många, och det är bra att vi kan göra det. Det är bara synd att det skall vara så svårt att få till stånd de mycket mindre genomgripande reformer i vårt lagstiftningsarbete som skulle hindra att små grupper i samhället — som de jag har talat om nu — eller enskilda individer kommer i kläm, människor som lider nöd trots den allmänna välfärden, som känner otrygghet trots den allmänna rättstryggheten. hålla om skyndsam översyn av järnvägspolitiken och särskilt frågan om järnvägsnedläggningarna med hänsyn till de sociala och näringspolitiska krav som järnvägspolitiken borde tillgodose.

Herr talman! Redan det förhållandet att det utan någon proposition i ämnet har väckts tre motionspar i denna fråga om glesbygderna och järnvägarna visar hur pass aktuellt och brännande hela detta problem är. Detta gäller inte bara i skogsbygderna, utan även nere i Skåne, i östra Götaland, i Småland och Västergötland, ja, hela vägen norrut har man känning av det.

Jag tillbakavisar bestämt att någon som helst sådan uppfattning skulle vidlåda motionerna, och därvidlag vågar jag tala för samtliga motioner, eftersom jag under utskottsarbetet haft tillfälle att ganska grundligt syssla med denna fråga. Över huvud taget är jag tacksam för att fjärde avdelningen i statsutskottet inte har motsatt sig det omfattande remissförfarande och den ingående behandling som detta ärende har underkastats. Problemet är dock, som sagt, mycket brännande, och därför är det nödvändigt att det på något sätt blir genomdiskuterat.

Den första metoden leder till en uppbromsad framstegstakt och så småningom till ekonomisk stagnation och tillbakagång, den senare till en påskyndad ekonomisk expansion och snabbare stegring av levnadsstandarden. Yttrandet ger en god bild av det tänkesätt som ligger bakom. Det är klarare och mer komprimerat än vad man i allmänhet är van vid i dessa debatter. Men det måste nog tyvärr sägas att problematiken i verkligheten inte är så enkel. Man behöver bara kasta en blick på hur det ter sig, herr talman, i storstäderna och i praktiskt taget alla tätorter, i varje fall i de expanderande tätorterna. De problem som uppstår genom glesbygdernas snabba avfolkning blir icke mindre i städerna och tätorterna än i den berörda glesbygden. Jag kan som exempel — det gäller inte bara mitt eget län — peka på fördelningen av bostadskvoterna i dessa orter. Aldrig förr har man, såvitt jag vet, i länsbostadsnämnderna haft så stora bekymmer för hur kvoterna skulle fördelas som man haft i år när de Över lag varit för knappa, helt enkelt därför att samhället icke har tillräckliga resurser att sörja för tillräckligt med bostäder och bostadsbyggande. Denna uppgift — för att inte säga belastning — som samhället nu har tagit på sig blir så mycket allvarligare och svårare just på grund av den accelererade utflyttningen från glesbygderna. Den uppfattningen är företrädd på många håll.

Skulle inte utvecklingen därigenom bli betydligt lugnare och bättre för både tätorten och glesbygden? Det är den frågan jag tror måste ställas på nytt men annorlunda formulerad än den hittillsvarit. Det är här, herr talman, kommunikationerna kommer in i bilden. Det är här som även statens järnvägar skall spela sin roll.

För detta krävs en järnvägstrafik och en landsvägstrafik av annan typ än den som nu i allmänhet förekommer. Vi måste ha bättre och snabbare tåg för att kunna ta upp konkurensen med den individuella pPersontransporten per bil. Om man föredrar att lyfta över trans Porterna till landsvägsbussar, måste man ha godtagbara bussar, både i fråga om hastighet och punktlighet. En sådan busstrafik måste också anpassas efter de tider då trafikanterna behöver färdas. I samtliga dessa fall lämnar förhållandena mycket Övrigt att önska. Jag skulle vilja hänvisa till vad åtskilliga riksdagsmän hade tillfälle att se under en amerikaresa i fjol.

Erfarenheterna av denna kollektiva trafik var mycket goda. Det finns liknande exempel på närmare håll. Jag skulle tro att Holland är det land som från början bäst lyckats planera och utveckla sina kollektiva trafikmedel på ett sådant sätt, att dessa kan konkurrera med de individuella trafikmedlen. I detta sammanhang skulle jag vilja understryka en synpunkt som brukar anföras vid diskussioner om 1963 års principbeslut rörande den statliga trafikpolitiken. För innebörden av detta beslut redogör nu utskottsmajoriteten på följande sätt: »De konkurrenshämmande regleringarna på transportmarknaden skall i möjligaste mån avvecklas. Varje trafikgren skall i princip svara för sina kostnader, och även i övrigt skall förutsättningar skapas för en konkurrens på lika villkor, vilket bedömes vara av betydelse för att nå en samhällsekonomiskt riktig uppdelning av trafiken mellan de olika trafikgrenarna. Målet för trafikpolitiken skall vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader.» Till detta kan jag helt ansluta mig.

I detta avseende undrar jag om vi inte är på väg in i ett orik: tigt eller åtminstone diskutabelt tänkande, och jag tror att vi härvidlag tvingas att tänka om. Jag fick i min hand för en tid sedan ett remissyttrande från statskontoret angående luftfartsverkets finansiering.

För att klargöra dessa viktiga tankegångar tillåter jag mig att ganska utförligt citera vad statskontoret skriver: »Ett privatägt företags primära målsättning kan sägas vara att maximera sin totala vinst under den tidsperiod som företaget kan överblicka.

I jämförelse med enskild företagsverksamhet är den statliga verksamhetens målsättning i regel mer komplcerad. Förräntningen av kapitalet är här inte ett framgångskriterium utan en kostnadspost. Verksamhetens Pprimära målsättning är i stället given myndigheterna utifrån i allmänna, icke mätbara termer. Dess effektivitet måste därmed bedömas efter förhållandet mellan graden av måluppfyllelse och insatta resurser. Måluppfyllelsen behöver därvid inte alltid vara av ekonomiskt mätbar natur. Prisbildningen ställer sig också olika i enskild och statlig företagsverksamhet. Det pris ett privat företag kan åsätta sina produkter och tjänster får huvudsakligen betraktas som utifrån givet på grund av att företaget befinner sig i ett konkurrensförhållande. - Myndigheten har däremot oftast monopol på sin verksamhet och kan då själv sätta sina priser. I detta ligger en möjlighet att åstadkomma en inkomstöverföring från konsumenter till producent som kan ge en resultatförbättring. Motsvarande risk för inkomstöverföring inom den privata sektorn hålls tillbaka av konkurrensen där denna fungerar och eljest genom monopolövervakning. Inte heller är kostnadsbegreppet detsamma i alla verksamhetsformer. Det privata företaget behöver endast beakta de kostnader som olika handlingar kan ge upphov till för det egna företaget. Den statliga myndigheten måste ofta i sina kalkyler ta hänsyn även till kostnader som kan drabba det allmänna i övrigt.

SJ kan föra en rent affärsmässig, på vinst och avskrivningar inriktad ekonomisk politik. Man behöver då — iag säger inte att SJ för en sådan politik utan jag tar detta företag som exempel för att illustrera situationen — inte tänka på konsekvenserna för samhällsekonomien, t.ex. när det gäller väghållning och bilinköp som drar stora kostnader. Man behöver inte ta hänsyn till kravet på kommunikationer av annat slag i stället för de nedlagda bandelarna, och man behöver inte heller ta hänsyn till att nedläggningar medför att samhällets resurser ytterligare tas i anspråk på alla möjliga och omöjliga områden.

Syftet med motionerna är inte att få förslagen bifallna här i dag utan att rikta uppmärksamheten på denna mycket allvarliga problematik.

Det är just till en förnyad debatt kring dessa frågor som motionerna siktar. Men därtill kommer naturligtvis att enskilda människor ute i dessa bygder mycket allvarligt berörs av den omstrukturering som trafikomläggningarna för närvarande i hög grad bidrar till. Det är inte så lätt att bryta upp och flytta från en bygd där man levat och där man kanske skulle haft möjlighet att bo kvar, om kommunikationerna hade varit tillfredsställande, och slå sig ned i ett samhälle där man inte trivs. Det måste med en annan intensitet och ett annat allvar än tidigare diskuteras, huruvida denna utveckling är nödvändig eller nyttig. Jag tror absolut inte att man skall motarbeta en lokalisering när den på detta sätt finner naturliga vägar. Men redan det förhållandet att vi nu satsar miljoner och åter miljoner på en aktiv lokaliseringspolitik visar att vi själva är tveksamma, huruvida vi inte skall göra medvetna korrigeringar av trenden när det gäller en s.k. naturlig utveckling. I varje fall måste vi fråga oss om vi inte genom att satsa på glesbygdstrafik kan ordna samhället så att vi för relativt blygsamma kostnader kan spara in mycket större kostnader i de stora och även de mindre tätorterna. Jag bor själv i en medelstor stad, och vi märker där vilka oerhörda offer som trafiklederna och därmed sammanhängande anläggningar kräver av gamla fina samhällen. Vi är, herr talman, liksom på väg att låta trafiken och trängseln terrorisera oss. I stället för att vi borde behärska trafiken är denna nu på väg att få makt över oss. Hela detta problem behöver studeras med förnyat intresse, större vidsyn och inräkning av många fler faktorer i bilden än som hittills har skett, då man — i varje fall på ledande håll — ansett att denna täm ligen enkla schematiska utveckling efter vissa givna regler är den riktiga. För att få i gång en diskussion på denna punkt har dessa motioner blivit väckta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de båda reservationerna, eftersom de återspeglar innehållet i de i utskottets utlåtande behandlade motionerna.

Herr talman! Jag kan i långa stycken hålla med herr Ståhl i hans framställning. De föreliggande motionerna tyder på att det råder en rätt betydande oro i stora delar av vårt land inför verkningarna av 1963 års trafikbeslut. Jag är övertygad om att denna oro kommer att öka i den mån allt flera bygder får erfarenhet av järnvägsnedläggningarnas verkningar. Även om man hjälpligt kan komplettera vägnätet så att det lämpar sig för busstrafik, uppstår ändå betydande förändringar för medborgarna i berörda bygder i fråga om deras försörjning med kollektiva trafikmedel. Jag lever och verkar i en bygd som har »avlövats» på järnvägar och jag vet därför någonting om de problem som då uppkommer. När järnvägarna läggs ned uppstår stora svårigheter. Först och främst därigenom att det är nästan omöjligt att få styckegodsoch paketgodstrafiken att fungera, Efter järnvägsnedläggelsen får man i regel inga fasta punkter för trafiken. De gamla stationshusen ersättes inte med uppsamlingsplatser där paketgods och annat kan lämnas in och där passagerarna kan vänta på bussarna — åtminstone är det så i det område som jag närmast känner till. De paket som skickas med bussarna kastas därför i landsvägsdikena, och det är närmast en tillfällighet om man får tag på dem. Man måste veta med vilken buss det paket som man väntar kommer. Vidare får trafikanterna vidkännas en sänkt standard. Tidigare har de kunnat vänta på tågen i stationshusen, men nu får de samlas vid en pinne vid vägkanten, på vilken finns en anslagstavla med uppgift om när bussen eventuellt skall gå. När man reser på vägarna under vintrar och höstar och ser människorna som står och väntar på bussarna blir man ganska bekymrad. Det är svårförståeligt att välfärdssamhället skall erbjuda medborgarna så skilda förutsättningar på kommunikationernas område. De som står vid vägarna och väntar på bussarna är människor som inte har bilar eller som är i den åldern att de inte kan ta körkort. Det är också barn som skall till skolan. Man blir ytterligt beklämd när man ser hur de fryser och far illa. Detta är en mycket låg standard. Dessa synpunkter kan naturligtvis inte beaktas när man talar om kostnader och kostnadstäckning. Men man bör beakta dem när man talar om den större eller mindre hastigheten i nedläggningstakten för järnvägarna. Det är kanske svårt för ämbetsverken att inse detta när de yttrar sig över motioner som har väckts i riksdagen och vilka är sprungna ur erfarenheter av verkningarna. Ämbetsverkens yttranden över de föreliggande motionerna är korrekta och till alla delar oklanderliga ur de synpunkter som verken har att beakta. Även LO har yttrat sig över motionerna. LO:s yttrande liknar i hög grad ett ämbetsverks yttrande. Det märks att de personer i denna stora och mäktiga organisation som har skrivit yttrandet har föga kontakt med de människor i landet som själva vet hur åtgärderna verkar. Det finns uttalanden och vändningar som är ganska märkliga. Jag har observerat att statens järnvägars yttrande icke är avgivet av dess styrelse, i vilken lekmännen är representerade.

Särskilt när de ämbetsverk, i vilkas styrelser riksdagen tillsätter lekmannarepresentanter, skall yttra sig över motioner som berör företagens allmänpolitik, borde väl lekmannarepresentanterna ha en uppgift att fylla. De skulle kunna tillföra vederbörande direktion synpunkter av värde för att bedöma verkets samlade insatser i samhället. När det gäller frågan huruvida förberedelser för en nedläggning kan påverka företagets ekonomi är det nog ett allmänt intryck att nedgångstakten i trafikintensiteten accelererar när en bandel blir föremål för s.k. räkning. Folk tar numera för givet att en järnvägslinje, vilken man — som det heter — börjat räkna på, är dödsdömd. Man lär ha börjat räkna på en bredspårig järnvägslinje mellan Linköping och Hultsfred i Östergötland, längs vilken det ligger betydande samhällen och industrianläggningar. Jag skulle vid detta tillfälle vilja hälsa till dem som handhar denna uppgift att inte räkna alltför ivrigt, eftersom en nedläggning skulle leda till stora svårigheter för bygdens allmänna ekonomiska status. Järnvägsnedläggningarna måste vidare uppföljas med större anslag till vägupprustningar. Jag vet inte i vad mån man i den kommande statsverkspropositionen ämnar anvisa ökade tillskott till vägupprustningarna, men jag har en allmän känsla av att man även härvidlag måste iaktta restriktivitet. Detta pekar också på att man inte bör alltför mycket driva på nedläggningstakten. Men om nedläggningstakten inte ytterligare bör påskyndas, uppstår naturligtvis frågan — och jag är övertygad om att den kommer att ställas i dag — om man är beredd att ge statens järnvägar möjligheter att under längre tid än företaget kanske hittills tänkt sig trafikera icke lönsamma bandelar.

En sådan inställning innebär dock att järnvägsföretaget bör försöka att genomföra rationaliseringar också på de banor, som anses vara mindre lönsamma. Det finns nämligen möjligheter att rationalisera utan att som första alternativ tillgripa nedläggning. Att säga att man kan inte göra något annat än att lägga ned driften är ett ganska enkelt resonemang. Det finns förutsättningar, såsom kanske också kommer att påvisas under denna debatt, att genomföra en positiv rationalisering av järnvägsverksamheten på de s.k. trafiksvaga bandelarna. Jag har vidare, herr talman, den meningen att dessa frågor när de kommer upp På länsplanet normalt bör remitteras för behandling i landstingens planeringsråd. Landshövdingarna har som bekant möjlighet att — som det heter — höra planeringsråden. Jag tror emellertid att det vore av ganska stort intresse att planeringsråden normalt finge behandla dessa frågor, som har mycket stor betydelse för de bygder de berör. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 2 av herr Ivar Johansson m.fl.

Herr talman! En eller två gånger om året får vi tydligen här i kammaren en debatt om de trafikpolitiska spörsmålen, och det är i och för sig inte alls märkvärdigt. Jag har full förståelse för de problem som kan uppkomma, framför allt i glesbygderna, när kommunikationerna ändras — man anser ofta till det sämre. Det är ingen tvekan om att många människor får det besvärligare, och det är heller ingen tvekan om att det för många kommuner och för många företag i kommunerna uppstår bekymmer och svårlösta problem. Men jag tror inte att man löser de problemen på det sätt som motionärerna och reservanterna till detta statsutskottsutlåtande har tänkt sig.

Kommunikationsfrågan utgör bara en del av de svårigheter som i den situationen uppstår för enskilda, kommuner och företag, och jag tror inte att man kan lösa den separat.

Därvid skulle jag först vilja säga att de enskilda människornas beteendemönster då det gäller val av kommunikationsmedel är ganska förbryllande och långt ifrån alltid följer förnuftsmässiga lagar och regler. Här kommer bl.a. mycket av statustänkande in på ett sätt som är tämligen förskräckande. Herr Ståhl har vältaligt skildrat vådorna och olägenheterna därav inte bara för glesbygderna utan också för tätorterna. Jag tror för min del att möjligheterna att i varje fall för närvarande påverka de enskilda människornas val av kommunikationsmedel för dagliga resor, nyttoresor och olika förflyttningar är utomordentligt begränsade. Det skulle löna sig att något undersöka den saken för att liksom komma åt problemet från roten och inte bara mera ytligt. När en järnväg läggs ned är det klart att befolkningen där känner det som om bygden blir nedklassad, och det uppstår även svårigheter för människorna att anpassa sig till de nya kommunikationsmedel som = tillkommer, främst bussar. Jag tror att det är riktigt när man säger att ersättningstrafiken många gånger inte har varit särskilt lyckad. Bussar av otjänlig typ har satts in, och på många håll har man säkert anledning att vara missnöjd med den bristande samordningen av taxorna för järnväg och buss och även med hanteringen av godset. Men jag vet att det görs stora ansträngningar för att förbättra ersättningstrafiken på landsväg. Jag vet att ASG håller på att få fram en ny, mindre busstyp — av Mercedes fabrikat — med större komfort, en buss i vilken man inte känner sig så där förtvivlat ensam, utkastad och skramlande som i bussarna av traditionell typ, när de används ute på landet och det är bara fyra, fem passagerare. Jag vet också att det pågår utredningar som snart kommer att vara färdiga rörande en samordning av taxorna för järnväg och buss, och jag vet att man gör stora ansträngningar för att söka finna metoder för en bättre och varsammare godshantering, med avisering av godsförsändelser från godsterminalerna till mottagarna, så att mottagarna kan passa bussarna. Man strävar också efter att få fram engångsemballage som skulle kunna läggas omkring godset så att detta kan förvaras även oskyddat för regn och väta, t.ex. genom att godset stoppas in i en plastsäck. Och jag är övertygad om att det härvidlag blir förbättringar som gör ersättningstrafiken med buss dräglig, för att inte säga bekväm och bra. Beträffande det som sagts av reservanternas talesmän om SJ:s skötsel vill jag bara — som jag gjort så många gånger förr från denna talarstol — konstatera att SJ sköts på det sätt som statsmakterna har fattat beslut om. Statsmakterna har uttalat att SJ skall skötas enligt affärsmässiga principer, och om ledningen inte skötte företaget på detta sätt skulle den med skäl få uppbära kritik inte minst från den svenska riksdagen. De sociala, de samhällsekonomiska och de lokaliseringspolitiska bedömningar av järnvägsnedläggningar som det — med all rätt — talats så mycket om tillkommer det icke SJ:s ledning att göra. Det är Kungl. Maj:t i kommunikationsdepartementet som har att göra dessa bedömningar. Och om Kungl, Maj:t i kommunikationsdepartementet finner att dessa skäl är starkare än de affärsmässiga skäl som SJ sin plikt likmätigt har redovisat för Kungl. Maj:t, är det Kungl. Maj:ts sak att bestämma att trafiken skall upprätthållas på ifrågavarande bana och inte läggas ned. Jag försäkrar att det inte finns någon som helst motvilja hos SJ mot att under sådana förhållanden driva trafik även på olönsamma bandelar — under en enda förutsättning: att statsmakterna betalar underskottet. Ingår detta i kollektivbiljettens pris, så kommer tågen att rulla även om de är tomma, ifall Kungl. Maj:t anser att de skall göra det. Herr Gustafsson i Kårby var förvånad över att det yttrande — eller kanske de yttranden — som SJ avgivit till statsutskottet med anledning av de väckta motionerna inte hade föredragits i SJ:s lekmannastyrelse. Herr Gustafsson menade, att när det gäller sådana här frågor av allmänpolitisk natur, skulle lekmännen möjligen kunna tillföra ärendena något av värde, Herr Gustafsson nämnde inte mitt namn, men jag förstod att han avsåg att vända sig till mig, och jag vill därför säga några ord i frågan. Men innan jag gör det måste jag ge uttryck för en stilla undran varför inte herr Gustafsson frågat sin rumskamrat här i Stockholm, ledamoten av riksdagens första kammare och tillika ledamoten av kungl. järnvägsstyrelsen Torsten Andersson i Brämhult, om saken, Ni delar ju rum här i staden. Hade det inte varit lämpligt att fråga honom i första hand? Eftersom så tydligen inte har skett skall jag svara på frågan. I -»SJ:s — förvaltningsorganisation» finns under punkt 5 återgiven en arbetsordning för styrelsen, där det uppräknas vilka ärenden som skall behand las av styrelsen.

I varje särskilt fall tillkommer det således styrelsens ordförande att avgöra hur en fråga skall behandlas. Herr Gustafsson har inte riktat någon kritik mot styrelsen eller generaldirektören för sådana ställningstaganden, och Jag ville inte kommentera detta utan bara svara på hans fråga. Låt mig till sist, herr talman, fråga, låt vara retoriskt: Hur är det egentligen med glesbygdsbefolkningens intresse för och lojalitet mot sin järnväg innan den dag kommer då det börjar glunkas om att den eventuellt skall läggas ned? Jag innefattar i denna fråga inte bara de enskilda människornas intresse och lojalitet.

Jag skulle kunna ge en rad exempel härpå, men jag skall inte belasta kammarens protokoll och fresta mina kamraters tålamod härmed. Jag vill bara nämna att i herr Ståhls hemlän finns det en järnväg — som både herr Ståhl och jag varmt önskar skall få vara kvar — vilken slutar i en kommun, där de kommunala förtroendemännen i ledande ställning berömmer sig av att vara mycket flygsinnade. Det finns flygfält och privata flygplan som kan chartras för flygningar vart som helst inom Sverige. De kommunala myndighetspersonerna — även förtroendemän som kämpar hårt för att behålla järnvägen — chartrar dessa flygplan när de från denna kommun i norra Värmland skall bege sig till Stockholm, dit det går en järnväg med personbeforåran. Hur skall man kunna få förståelse för krav att behålla sin järnväg, när man själv flygledes kommer till Stockholm och framför detta krav? Det måste vara någon måtta på den bristande lojaliteten mot det företag vars intressen man säger sig vilja slå vakt om. Det finns som sagt många liknande exempel. I min egen kommun uppförde kommunen ett industrihus, som skulle täckas med strängbetongbalkar med 18 meters spännvidd. Huset byggdes vid ett industrispår och balkarna levererades från en fabrik utanför Stockholm som hade industrispår. Leveransen de 32 milen från Stockholm skedde emellertid med lastbil på landsvägen, trots att det var fråga om en utomordentligt besvärlig transport, som hade lämpat sig bättre än någon annan att ta på järnväg. När jag frågade varför man handlade så oförståndigt svarade man att de kommunala myndigheterna ansåg att det skulle gå fortare att få dit materialet med lastbil och därför hade beordrat landsvägstransport, fastän företaget hade ett avtal med SJ som gav nedsatta fraktsatser och man alltså borde frakta allt som gick att frakta på järnväg. När myndigheterna ute i glesbygdskommunerna bär sig åt på detta sätt undergräver de själva möjligheten att få behålla sin järnväg. Jag skulle vilja ge människorna i glesbygder med banor som är eller kan råka i farozonen genom den ökade bilismen ett råd, som jag tror är gott: Slå vakt om era järnvägar, utnyttja dem och gör det innan det blir för sent!

Herr talman! Jag ber att få rätta en felaktighet i herr Turessons framställning. Visserligen har riksdagsmännen det dåligt ställt, men inte så dåligt att vi måste dela rum med någon annan. Däremot delar jag våning med en ärad ledamot av järnvägsstyrelsen. Min fråga blev av herr Turesson besvarad med att generaldirektören som ordförande i järnvägsstyrelsen bestämmer vilka ärenden som skall föredras i styrelsen. Man bedömer alltså inte frågor av den art som upptagits i motionerna vara sådana att styrelsen bör yttra sig. Om folkets representanter i riksdagen har meningar om exempelvis hur järnvägspolitiken handhas och bör handhas betraktas detta inte som en fråga av sådan karaktär att den skall föredras i styrelsen. Å andra sidan förmodar jag att problem om rälsspikning och sådana viktigare ting tas upp där, även om jag inte är säker på att styrelsen har någon särskild kompetens på detta område. Just i de aktuella fallen borde man däremot kunna framlägga synpunkter till belysning av ämnets vikt och allvar. Av järnvägsstyrelsens yttrande framgår dock att styrelsen inte har något emot — som det sägs — en uppföljning av några järnvägsnedläggningar för att se hur de har verkat i de områden som järnvägen tidigare har betjänat. Det överensstämmer ganska väl med reservation nr 1 att man gör en sådan översikt över följderna av järnvägsnedläggningar.

Herr talman! När man hör herr Turesson här i kammaren diskutera järnvägspolitiken — det bekräftas också i dag — är man färdig att gratulera inte herr Turesson men däremot SJ till att ha fått en försvarare från Mora, alltså från trakten ganska nära glesbygden, som är så helfrälst även när han talar om saker som han mycket litet känner till. Beträffande Fryksdalsbanan, som herr Turesson berörde, vill jag tala om för kammaren att SJ har planer på att lägga ned persontrafiken på den banan trots att den förlust den medför är mycket blygsam. Herr Turesson anförde exempel på att man anlitat charterflyg när man skulle resa till Stockholm och uppvakta myndigheter, bl.a. järnvägsstyrelsen, för att böna om järnvägens fortsatta existens. Då vill jag påminna herr Turesson om att man inte kan offra hur mycket tid som helst på sådana resor, vilket man skulle göra om man vore till den milda grad solidarisk med den av herr Turesson så varmt omhuldade järnvägen, att man inte ansåg sig böra använda något annat trafikmedel. Människor måste ha frihet och rättighet att färdas på annat sätt än på järnväg. Man får ju inte bara kräva lojalitet av svenska folket mot SJ därför att det kallas svenska folkets järnväg. Man har också rätt att ställa krav på SJ såsom ett serviceföretag och inte bara såsom ett affärsföretag. Herr Turesson sade i sitt tidigare anförande, att SJ-ledningen inte har någon anledning att bedöma sociala och andra verkningar av nedläggningar. Nej, det har den inte, men den har anledning att bedöma frågan i vad mån den verkligen tjänstgör som ett serviceföretag, när den nu praktiskt taget har fått monopolställning inom sitt avsnitt. De förbättringar som SJ nu enligt herr Turessons uppgift planerar kommer alldeles för sent. Det är mycket begärt av en vanlig människa med normalt sinne för komfort att hålla till godo med att åka i de stinkande rälsbussar och de ofta mycket lågklassiga bussar som används i persontrafiken. Här behövs det verkligen en ömsesidig vilja till samspel. Ställer man krav på trafikanterna, har man också rätt att ställa krav på järnvägsföretaget. Får jag sedan bara rikta några ord till herr Blidfors. Vi var nog ense om ganska mycket. Vår meningsskiljaktighet var väl närmast en fråga om nyansering. Jag tycker uppriktigt sagt att man lägger alltför snäva företagsekonomiska synpunkter på detta problem. Till slut vill jag upprepa: Läs vad som sägs i den motion, som jag inte har underskrivit. Där finns ingen antydan om att det skulle vara fråga om medvetna försämringar i syfte att få motiv för nedläggningar. Däremot görs det försämringar av affärsekonomiska skäl, och sedan följer nedläggningar.
Herr talman! Jag begärde ordet när herr Gustafsson i Kårby i fråga om vilka ärenden som kommer till styrelsens behandling uttalade sig på ett sätt som gav vid handen, att han antingen inte hade uppfattat vad jag sade eller misstolkade det. Jag sade att det i arbetsordningen under punkt 5 finns uppräknat en hel rad ärenden som styrelsen har att behandla. Sist under den punkten — när jag läste upp det avsnittet pratade herr Gustafsson emellertid med andra ledamöter i kammaren, och jag fick lov att påkalla hans uppmärksamhet — står det: Dessutom förekommer andra ärenden som generaldirektören hänskjuter till avgörande i plenum, t.ex. remisser till Kungl. Det är alltså inte särskilt väl valt att börja tala om rälsspikning i det sammanhanget. Det gäller en hel rad betydelsefulla ärenden plus den grupp av frågor beträffande vilka styrelsens ordförande har att avgöra om de skall dras i plenum eller inte. Jag har litet svårt att förstå att herr Ståhl i dag på nytt utnämnde mig till en sådan där »onyanserad» vapendragare för SJ-företaget. Herr Ståhl har gjort det tidigare. I dag försökte jag verkligen att uttrycka mig mycket nyanserat, och jag tyckte att jag gav herr Ståhl ganska mycket av erkännande då det gällde förståelsen för glesbygdsproblematiken. Men jag sade också att jag inte tror att man kan se den del av glesbygdsproblematiken som kommunikationerna utgör som en isolerad företeelse. Därför tycker jag nog att det mesta herr Ståhl sade i sin replik låg litet vid sidan av den debatt vi för i dag; det var inte något svar på mitt tidigare anförande. Men eftersom herr Ståhl framhöll, att man bör komma ihåg att SJ är ett serviceföretag och inte bara ett affärsföretag, vill jag ändå till sist tillägga, att visst är SJ ett serviceföretag, men Kungl. Maj:t och en enhällig riksdag har beslutat att detta serviceföretag skall drivas efter affärsmässiga principer.

Herr talman! Kungl. järnvägsstyrelsen har med herr Blidfors” välsignelse fått sina framställningar försvarade här i riksdagen.

Jag har mycket svårt att förstå vad man i detta sammanhang menar med »konkurrensfrämjande målsättning»; staten äger ju både bussarna och järnvägen. Det har också visat sig att priserna inte sjunkit. I den mån några ändringar skett så har taxorna ökats. Jag har mycket svårt att föreställa mig att konkurrensfrämjande åtgärder tar sig sådana uttryck. Men detta har här försvarats av järnvägsstyrelsens representant. Det har också sagts att kravet, att ersättningstrafik för den järnväg som läggs ned skall ordnas på ett ur all männa synpunkter tillfredsställande sätt, kommer att beaktas. Här kommer man in på allmänekonomiska resonemang. Det är alldeles klart — jag medger det gärna — att det kan vara motiverat att av ekonomiska skäl lägga ned en järnväg. Men då är frågan hur man skall ersätta den järnvägen med andra framkomliga trafikvägar. I många fall har man lagt ned järnvägen utan att göra något åt de vägar som skulle ersätta järnvägen, och under sådana förhållanden kan det visserligen ur järnvägsstyrelsens synpunkt vara ekonomiskt riktigt att lägga ned järnvägen men om det kan betraktas som samhällsekonomiskt riktigt ställer jag i tvivelsmål. Järnvägen mellan Sala och Gävle som ligger i min hemtrakt är både nedlagd och inte nedlagd; den skall bibehållas av beredskapsskäl, har man sagt. Den måste bibehållas också därför att statens järnvägar har stora grustillgångar efter järnvägen. Dessutom sker betydande spannmålstransporter på grundval av ett femårigt avtal som träffats mellan centralföreningen och järnvägsstyrelsen. Detta avtal utlöper den sista december 1966, och följaktligen har man ett nytt avtal att vänta den 1 januari 1967. I fråga om fraktsatserna har man följt med i den allmänna stegringen av satserna som ägt rum under de sista fem åren, och nu befaras ytterligare en höjning vid årsskiftet 1966/67, vilket kommer att göra det omöjligt för centralföreningen — och även för skogsägareföreningen, som tidigare fraktat virke på järnvägen — att använda järnvägen för sina trans Porter. Man måste då flytta över transporterna till landsväg trots att järnvägen bibehålls och underhålls. Det förefaller egendomligt att tala om att det är av samhällsekonomiska skäl som man handlar på det sättet att slopa trafiken på ett håll och kasta över den till ett annat. Det är möjligt att resonemanget går ihop under för utsättning att man lägger ned verksamheten helt och inte underhåller bandelen och samtidigt i stället förbättrar vägarna på motsvarande sträcka, men det har man i varje fall inte gjort då man lade ned järnvägstrafiken på bandelen mellan Gysinge och Sala — där har man praktiskt taget inte gjort någonting åt vägarna trots de löften som gavs. SJ säger sig ha resonerat med de kommunala myndigheterna — och det medger jag att man har gjort — och ortsintressena har fått komma till tals. SJ:s representanter har varit mycket vänliga och tillmötesgående när de resonerat med de kommunala myndigheterna, men det har inte blivit mer. De kommunala myndigheterna har både i länsstyrelsen och i kommunikationsdepartementet erinrat om att inga förbättringar av vägarna har skett, men från vägmyndigheternas sida sägs det då att det inte finns några pengar för ändamålet. Vid varje riksdag har vi fått propositioner om järnvägsnedläggningar, och i varje proposition har det hetat att vi genom nedläggande av ifrågavarande järnväg inbesparar så och så många miljoner. Skulle dessa kalkyler ha hållit streck, borde SJ:s ekonomiska balans nu kunna upprätthållas. Det visar sig emellertid att i samma mån som man vidtar dessa besparingsåtgärder och drar in ytterligare järnvägar stiger underskottet i statsbanornas redovisning. Det skulle vara intressant att veta hur många järnvägar som över huvud taget behöver dras in innan balans kan åstadkommas i statsbanornas ekonomi. Jag tror emellertid att det blir mycket svårt att komma någonstans på denna väg.

Man drar in järnvägspersonal i låglönegrupperna och kanske har så även skett i toppen. Det skulle vara intressant att av herr Turesson få veta hur många direktörer och sektionschefer som dragits in. Detta är en sak som intresserar också dem som på grund av indragningarna blivit arbetslösa ute i bygderna. Vi har i våra motioner framhållit att denna fråga borde ses över. även herr Turesson, som representerar järnvägsstyrelsen, antyder att det kunde vara av intresse att göra det. Jag kan utan risk framhålla mina synpunkter, eftersom jag ligger ensam på mitt rum och inte är påverkad av någon rumskamrat. Eftersom även herr Turesson tydligen menar att det kanske skulle kunna ordnas på ett annat sätt, anser väl även han att denna fråga borde ses över. Följaktligen har vi enligt mitt förmenande ett starkt belägg för de framställningar som gjorts i reservationerna 1 och 2, till vilka jag yrkar bifall.

Herr talman! Den debatt som har förts här har återspeglat den oro som många känner för konsekvenserna av 1965 års beslut. Som motionär vill jag ytterligare belysa denna fråga. Först vill jag emellertid säga till herr Turesson, som framhöll att många förbättringar är att vänta inom SJ — bekvämare bussar, snabbare godstransporter, färre godsskador — att det är naturligtvis bra. Vi får bara hoppas att dessa förbättringar inte dröjer så länge, att allmänheten redan har tröttnat på att använda sig av SJ:s tjänster. Herr Turesson undrade vidare hur det är med intresset för den egna järnvägsbanan ute i bygderna. Man måste väl ändå, herr Turesson, fordra en ömsesidig lojalitet. Många kommuner har ordnat sina skoltransporter med järnvägslinjer. I ett fall har man på järnväg transporterat över 300 barn till en skola. Den järnvägen skall nu läggas ned och i stället får man sätta in mer än tio bussar för att klara den transporten, som skall gå på mycket dåliga vägar och tar betydligt längre tid i anspråk än hittills. Det hjälper sålunda inte alltid om kommunalmännen verkligen visar intresse för järnvägen långt innan nedläggningstanken blivit aktuell. Motion 533 i denna kammare tillkom sedan jag tagit del av kommunikationsministerns uppfattning sådan den kom till uttryck i årets statsverksproposition, nämligen att »nedläggningstakten för järnvägarna väsentligen måste ökas». Jag beklagar att statsutskottets majoritet delar den uppfattningen. Detta är så mycket mera beklagligt som enligt min mening en ny samhällssyn växt fram sedan riksdagen 1963 fattade sitt beslut: den aktiva lokaliseringspolitiken har kommit in i bilden. Enligt beslutet 1963 skulle målsättningen för den statliga trafikpolitiken vara att »för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader». Om den målsättningen råder väl ingen diskussion, men väl om huruvida målsättningen kan uppfyllas med den nuvarande höga nedläggningstakten i förhållande till den ändrade situation som inträtt genom den statliga lokaliseringspolitikens syftemål.

Sedan 1959 har 69 banor om tillsammans 2 800 kilometer nedlagts. Eftersom denna nedläggning gjorts med ekonomisk motivering skulle man kanske kunnat vänta sig att det ekonomiska utfallet för SJ hade varit bättre än det nu uppkomna, där man under föregående budgetår endast kunde för ränta 60 procent av statskapitalet. Enligt min mening är det i och för sig en ganska naturlig följd av de vidtagna åtgärderna, därför att även om man begränsar de ekonomiskt olönsamma bandelarna till ett minimum skapar man nämligen på det större nätet ett sämre underlag allt eftersom de artära bandelarna avskiljes. Man kan enligt min uppfattning inte hävda självbärighetsprincipen såsom varande det enda riktmärke som man har att ta hänsyn till. I stället gäller det att finna en lösning som ger den samhällsekonomiskt lägsta kostnaden, och då kan man inte begränsa sig till ett enbart järnvägsekonomiskt program. Kalkylen bör då för att stämma kompletteras med beräkningar över konsekvenserna för befolkning och näringsliv i de berörda bygderna. Hur förändrade förhållandena kan bli framgår av en undersökning, som genomförts vid Västerviks centrallasarett rörande patienternas färdsätt vid besök på de olika poliklinikerna. Undersökningen aktualiserades genom SJ:s förslag att nedlägga den smalspåriga järnvägslinjen Västervik—Hultsfred. Undersökningen ägde rum i två etapper, dels under en sommarmånad, dels under en vintermånad, Vid intervjuerna med patienterna framkom beträffande sommarmånaden att 45 procent färdades med tåg, 45 procent med bil och 10 procent med buss. För vintermånaden blev siffrorna något högre för tågresenärerna med en motsvarande minskning på bilsidan. När den planerade nedläggningen av ifrågavarande järnvägslinje genomförs kommer huvuddelen av dessa tågresenärer att vara hänvisade till busstransport, vilket innebär att det med nu förefintliga vägförbindelser för det stora flertalet inte bara blir en lång och tröttsam resa utan därtill, att denna knappast blir genomförbar på en och samma dag. Jag är ingen förespråkare för de smal spåriga järnvägarnas framtid, men jag menar att man, om en sådan förbindelse som den nu existerande läggs ned, också måste kräva att det i stället erbjuds goda vägförbindelser. Hur järnvägsnedläggelserna inverkar på näringslivet i övrigt är svårare att direkt fastställa.

Att en järnväg skall drivas med minsta möjliga kostnader tycker jag är ganska självklart, men eftersom det i detta fall speciellt har understrukits frågar man sig vad som menas härmed. Innebär det driftinskränkningar med åitföljande serviceförsämring och på längre sikt en nedläggning? I de bygder genom vilka denna järnvägslinje passerar ligger i dag ett flertal livskraftiga industriorter — t.ex. Vimmerby, Storebro och Hultsfred, för att nu nämna några. Hur kommer dessa orters framtida expansion att påverkas av en nedläggning? För min egen del gör jag den bedömningen, att den kommer att påverkas i negativ riktning. Följdfrågan måste då rimligen bli, hur stora samhällsekonomiska investeringar som gjorts i dessa samhällen men som nu inte kommer att kunna utnyttjas. Särskilt intressant är frågan om SJ i tillbörlig grad tar hänsyn till de lokaliseringspolitiska perspektiven. Jag har själv insyn i en företagskoncern, som har planerat en totalinvestering på ca 100 miljoner kronor i såväl nylokaliserade industrier som utbyggnader av redan befintliga industrianläggningar, belägna vid denna järnväg, vilket skulle ge arbetsmöjligheter till många människor i dessa avfolknings bygder. Men nu måste man i det pågå ende planeringsarbetet för dessa indu: striobjekt självfallet även ta med denna nya, tidigare okända aspekt.

Även om jag här har tagit upp exempel från mitt eget hemlän, är jag övertygad om att förhållandena är ganska likartade i övriga delar av landet. Jag förmodar att många av kammarens ledamöter upplever det som sker ute i bygderna i form av trafikförsämringar såsom något för det egna länet negativt. I de allra flesta fall nöjer vi oss väl med en järnvägens svanesång, i en stämning av uppgivenhet inför en utveckling som vi tror inte får bromsas. Man måste ju vara »rationaliseringsvänlig», detta förfärliga ord, som nu tyvärr många gånger innebär ett Sesam, öppna dig, även om det rationella som man åstadkommit med rationaliseringen för många människor innebär en försämring. I det sammanhanget ställer jag frågan: Kan SJ drivas som ett affärsdrivande verk med krav på egen ekonomisk bärighet med som följd därav en långt driven rationalisering utan att den trafikapparaten försämras och den fastslagna målsättningen om en tillfredsställande trafikförsörjning av landets olika delar äventyras? Min mening är att servicen försämras och att målsättningen icke uppnås. Därför är jag för min del beredd att acceptera en lägre avvecklingstakt och en högre kostnad för den s.k. kollektivbiljetten i en framtid, vilket också enligt min mening skall ses som en samhällets solidaritetsförklaring för de människor som fortfarande bor kvar och kommer att bo kvar i de berörda bygderna. Men det är då viktigt att riksdagen icke avhänder sig sin möjlighet att själv göra dessa bedömanden. En redovisning till riksdagen varje år för planerade åtgärder är därför enligt min mening en nödvändig åtgärd, liksom att länets planeringsråd och dess landsting obligatoriskt bör vara första remissinstanser, innan SJ vidtar de nu vedertagna undersökningarna om inskränkningar i driften. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 av herr Ivar Johansson m.fl.

Herr talman! Jag är ledsen att jag skall behöva ägna mig åt pedagogisk verksamhet, men herr Vigelsbo avslöjade en del bristande kunskaper. För det första sade han att vi ju i riksdagen får motta den ena propositionen efter den andra om nedläggning av järnvägar. Det får vi inte alls, den saken bestämmer nämligen Kungl. Maj:t. Vi har aldrig haft att här i riksdagen behandla något ärende om nedläggning av någon bestämd bana. För det andra sade herr Vigelsbo att man för varje nedläggning säger, att förlusten för SJ skall minska med så eller så mycket, en halv miljon eller en miljon o. s. v., men trots det ökar SJ:s underskott år från år, och »kollektivbiljettens» pris minskar inte på det sätt som herr Vigelsbo önskat. Det förhåller sig så, men det beror på en företeelse här i samhället som jag trodde att herr Vigelsbo hade uppmärksammat, inte minst efter beslutet förra onsdagen här om våra egna arvoden, nämligen att lönerna stiger i detta samhälle. Lönerna stiger kolossalt mycket, och SJ är ett företag där 70 procent av driftkostnaden utgörs av löner. En mycket stor del av arbetskraften hos SJ tillhör utpräglade s.k. låglönegrupper, beträffande vilka vi alla har ansett att det är ett solidaritetskrav, att de skall lyftas upp i lönehänseende. Även om jag inte deltar i någon facklig verksamhet vare sig för min egen del eller för andras, har jag alltid haft en mycket bestämd känsla av att det är nödvändigt att vid avtalsrörelserna mycket kraftigt höja dessa människors löner, därför att det är ett mycket otacksamt arbete som vi eljest inte kommer att få utfört. Det har skett, inte minst i årets avtalsrörelse. Det ökar den totala kostnaden så mycket mer än kostnadsminskningen genom nedläggningarna, att det ändå blir ovannämnda resultat. Jag tycker detta är så självklart, att det nästan är litet genant att behöva stå och undervisa om det från riksdagens talarstol, men påståendet får inte stå oemotsagt. Herr Vigelsbo ondgjorde sig över att det finns så många direktörer i SJ och sade att de har fem gånger så mycket betalt som varje banvakt. Jaja, det är ett företag med 53 000 anställda, och det är klart att det behövs ledning. Om jag inte tar fel har herr Vigelsbo en ganska intim kännedom om verksamhet inom den ekonomiska rörelse som herr Vigelsbo som jordbrukare står nära. Jag skulle vilja fråga herr Vigelsbo: Har inte ni också ganska många direktörer, och skulle ni vilja ersätta en direktör i Slakteriförbundet med fem gubbar av vilka var och en har en femtedel av hans lön?

Herr talman! Jag är mycket mindre lierad med Slakteriförbundet än herr Turesson med SJ, så i det här fallet får väl herr Turesson vända sig till någon högre instans. Herr Turesson sade att driftkostnaderna för järnvägarna stiger, men fraktsatserna har ju höjts och järnvägar har nedlagts. Trots detta får man inte rörelsen att gå med vinst utan det uppstår allt större underskott. Jag tycker att denna utveckling är förvånansvärd. Jag skall inte fortsätta denna diskussion, men vill fråga herr Turesson om en sak i hans egenskap av ledamot i järnvägsstyrelsen. När nu en järnväg läggs ned eller överges och omgivningen — järnvägsbank, diken och annat — lämnas vind för våg, frågar jag mig: Vem har järnvägsstyrelsen räknat med skall ta hand om detta? Då vi kör på våra åkrar längs med järnvägen stöter vi på avrostad tråd och stolpar som fallit ned på åkern. Trådarna trasslar in sig i skördetröskor, harvar och annat som vi kör med. Jag har frågat ortens järnvägsmyndigheter om jag fick ta bort det där. De kunde inte svara därför att saken måste avgöras centralt. Nu frågar jag representanten för kungl. järnvägsstyrelsen, om jag kan ta bor! tråden själv utan att det kostar SJ något eller om detta betraktas som egenmäktigt förfarande, så att jag sätts fast efteråt? Det här är en fråga som jag skulle vilja ha svar på, ty jag har några dagar ledigt under jul och di tänkte jag ordna den här saken on det går.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

Vad detta beror på kan man ju tvista om, men en väsentligt bidragande orsak är den vikande konjunkturen och framför allt den minskande vagnslasttrafiken. Jag tycker inte att man opåtalt då skall kunna stå här och tala om ett ständigt ökande underskott. Det är alldeles fel, herr Vigelsbo! Om en bana läggs ned och rälsen rives upp, är det ett intresse både för företaget och berörda markägare att marken återgår till de fastigheter från vilka den en gång har exproprierats, och det skall naturligtvis ske med all den snabbhet som är möjlig. Vad sedan den rostiga tråden beträffar är väl detta inte den lämpligaste platsen att svara på den frågan.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort, eftersom detta problemkomplex har blivit utomordentligt väl belyst under den debatt vi här har fått följa. Men då frågan har alldeles speciellt intresse för stödområdena vill jag ändå säga några ord. Det finns ett ofrånkomligt sammanhang mellan lokalisering och kommunikationer. Vill man genom en aktiv 1okaliseringspolitik bygga upp en centralort, måste man också se till att den sida av samhällets verksamhet som svarar för kommunikationerna inte sätter käppar i hjulet utan i stället stöttar upp lokaliseringspolitiken. Detta är så självklart att det inte borde behöva sägas. Men tyvärr kan man inte sällan konstatera, att behovet av samverkan på detta område inte uppmärksammas i önskvärd utsträckning. Detta gäller både i fråga om landsvägar och järnvägar. Trafikpolitiska delegationen framhåller att aktivitet på det trafikpolitiska området bör samordnas med lokaliseringspolitiken, bl.a. när det gäller att upprätthålla från lokaliseringssynpunkt önskvärd, olönsam järnvägsoch landsvägstrafik. Den synpunkten tycker jag inte har blivit nöjaktigt hävdad av delegationen. För egen del vill jag understryka betydelsen av att detta kommer till uttryck i delegationens arbete. Riksförbundet Landsbygdens «folk hävdar för sin del den meningen, att staten som ägare till järnvägsnätet har huvudansvaret för att landets olika delar erhåller fullgoda kommunikationer, och jag anser det angeläget att staten inte undandrar sig det ansvaret. Visst skall statens ansvariga myndigheter lägga affärsmässiga synpunkter på dessa frågor, det har riksdagen beslutat, men det innebär ingalunda att myndigheterna kan dra sig undan det ansvar man påtagit sig.

Det är inte endast trafikekonomiska fakta som skall bestämma över en järnvägsförbindelses vara eller inte vara. Jag vill i sammanhanget kraftigt understryka att detta inte endast gäller när det är fråga om nedläggning av en järnväg utan också när det är fråga om-större förändringar av trafiken. Indragning av viktiga tågförbindelser eller omläggning av godstrafiken kan få ytterst allvarliga verkningar för en ort och en bygd. Också när sådana förändringar är aktuella bör det ske en bedömning i ett större sammanhang. De sociala och näringspolitiska aspekterna måste beaktas vid utformandet av trafikpolitiken.

Herr talman! Jag anser att det är viktigt att frågor av detta slag ses i ett större sammanhang och att de organ som har att svara för en helhetssyn på hithörande frågor får tillfälle att komma till tals innan de slutgiltiga avgörandena träffas. De i motionerna framförda yrkandena att planeringsråden och landstingen görs till remissinstanser i fråga om järnvägsnedläggningar vill jag därför ansluta mig till. även jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I dag och åtskilliga gånger tidigare har flera talare sökt utmåla ledningen för SJ som den största pådrivaren när det gäller järnvägsnedlägg ningar. Det kan råda delade meningar om detta. Från andra håll har man skildrat utvecklingen under de senaste 10 å 15 åren i fråga om godsoch persontrafiken, och ingen vill väl förneka att här har skett synnerligen stora förändringar. Jag själv bor i en landsända där jordbrukarna — sedan hur länge kan jag inte säga, och det spelar ingen roll i sammanhanget — i mycket stor utsträckning odlar fabrikspotatis och sockerbetor. För bara 10—15 år sedan fraktades dessa jordbruksprodukter i stor omfattning till stärkelsefabrikerna och brännerierna av SJ. Men hur är det i dag? Jo, nu fraktas potatisen med lastbilar till de olika industriföretagen. Och jag tror inte det är statens järnvägar som animerat odlarna att flytta över sina transporter till landsvägstrafiken, utan det är väl odlarna själva som bestämt bytet. — Detsamma gäller transporterna av sockerbetor till sockerbruken — dessa skedde tidigare i mycket stor utsträckning per järnväg men går i dag med lastbil. Vi har glädjande nog till södra delen av landet fått tvenne massaindustrier. Hur mycket av transporterna till dessa går per järnväg?

När jag hört herrar Gustafsson i Kårby och Dahlgren m.fl. tala i dag och när jag läst yttrandet från RLF har jag undrat om det inte finns betydligt effektivare framgångslinjer i detta fall än att motionera här i riksdagen. Ty det är helt naturligt att det är producenterna som bestämmer hur produkterna skall fraktas till den ena eller andra fabriken. Även beträffande persontrafiken har ju skett och sker väsentliga förändringar. Det märker vi inte minst i fråga om vad vi kallar offentliga parkeringsplat ser. Jag för min del har helt andra erfarenheter härvidlag än dem som tidigare redovisats, exempelvis från sjukhusområden. Vi kan också ta del av en svällande ström av insändare och klagomål i annan form med anledning av att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser, så att man kan ställa ifrån sig bilen under besök på sjukhus. Från att ha åkt tåg och landsvägsbuss har vi nu i mycket stor utsträckning gått över till att färdas med privatbil, och det är nog inte lätt att dirigera en ändring därvidlag. Det är mot bakgrund av denna utveckling som vi inom utskottsmajoriteten uttalat att LO:s ytrande ger en riktig karakteristik av utvecklingen på området. Under senare tid har vi ju ofta fått höra att det skall bli en ny regering 1968. De som i tal och skrift hävdat detta har haft en stark trängtan efter att det skulle bli en borgerlig regering. Hur förhållandena därvidlag kommer att utveckla sig får väljarna avgöra. Men jag gjorde en liten reflexion under det meningsutbyte som herrar Ståhl och Gustafsson i Kårby hade med herr Turesson. Man ställer sig utan tvekan frågan: Skulle en sådan regering kunna klara kommunikationsfrågorna med enbart en kommunikationsminister? Jag skulle tro att mittenpartierna behöver en och högern en.

Jag medger gärna att utvecklingen skapar besvärliga problem för vissa befolkningsgrupper. Man får naturligtvis följa utvecklingen — en rad samhällsorgan sysslar också med hithörande problem. Jag tror det påstående som gjorts att det är synnerligen svårt att påverka den enskilde individens resvanor är riktigt och att samhället därvidlag har ytterst små möjligheter. Vad till sist gäller yrkandena som framförts om att landstingen och planeringsråden skulle bli remissinstanser tror jag att så redan är fallet i praktiken. Det skulle vara ganska egendomligt — om en sådan fråga uppkommer inom ett län — ifall inte länstyrelsen skulle kontakta både landstinget och planeringsrådet. Om länsstyrelsen till äventyrs icke skulle göra det har både landstinget och planeringsrådet ändå möjligheter att verka i dessa avseenden. Jag har velat framföra dessa synpunkter, och jag tror att både motionärerna och reservanterna skulle ha möjligheter att påverka sina organisationer på andra områden för att nå sina syften. Jag yrkar bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Karlsson i Olofström tecknade här en bild av utvecklingen i fråga om transporterna — en utveckling från användandet av järnvägar till lastbilar. Ingen kan väl påstå att SJ skulle ha möjligheter att ombesörja alla transporter. Med den utveckling vi har på lastbilstrafikens område är det väl inte någon som tänkt att vi kan vrida klockan tillbaka, om jag får använda det uttrycket. Det är så många faktorer som inverkar vid valet av transportsätt: avstånden, arten av varor som skall fraktas osv. Herr Karlsson ställde sedan också frågan om man i fortsättningen tänkt sig att samhället skall dirigera trafiken eller om den enskilde själv skulle få bestämma. Jag ställer frågan till herr Karlsson: Vilket val har den enskilde företagaren i en situation där järnvägen lägges ned men någon ordentlig väg inte finns i stället? Herr Turesson anförde ett exempel i sitt anförande. Han talade om en transport, där man hade ansett att det tog för lång tid på järnväg och i stället hade valt landsvägstrafik. Det exemplet var kanske ganska signifikativt för hur många företagare i dag får resonera. Herr Turesson uppmanade folk att slå vakt om järnvägarna och utnyttja dem, men, herr Turesson, måste man inte också ställa det kravet att SJ bjuder en tillfredsställande service, om företagarna skall kunna använda järnvägarna i olika situationer? Jag vill ta ett exempel från mitt eget län på hur knutpunktstrafiken i dag verkar. Herr Turesson kanske känner till att Alvesta är en ganska stor järnvägsknut.

16. Sedan går det per bil till Växjö, två mil i östlig riktning. Där lastas det om för att sedan gå ca 75 kilometer på järnväg förbi Alvesta och Hjortsberga till Värnamo. Där lastas det åter över på lastbil för att gå från Värnamo tillbaka till Hjortsberga, en sträcka på ungefär 47 kilometer. Om företagaren inte lämnar in detta fraktgods före kl. 16 på fredagen, ligger det kvar till måndagen för att kanske komma till Hjortsberga på tisdagen. Tror herr Turesson att företagarna med sådan service har möjlighet att utnyttja SJ? Jag tror inte det. Skall SJ kunna konkurrera, gäller det nog att ta hänsyn också till glesbygdernas folk och företagare. Man kan inte avfärda detta exempel så lätt som herr Turesson försöker här i debatten med att vi inte bara får tänka på kommunikationerna och deras funktion och att problemet inte får ses isolerat. Hur vill då herr Turesson lösa detta problem? Det skulle vara mycket intressant att få höra. SJ:s funktion är väl i alla fall väsentlig i detta sammanhang, och då kan vi inte komma ifrån de sociala aspekterna. Det har ofta påståtts att det skall bli ordentliga ersättningsvägar innan järnvägarna tas bort, men det löftet har inte uppfyllts. Vi har inte heller fått den ersättningstrafik som vi har rätt att fordra. Inte sällan har det här i kammaren sagts att detta är ett ämne som inte hör under riksdagen utan som skall avgöras av SJ. Därför vill jag ställa en fråga direkt till herr Turesson, som representerar kungl. järnvägsstyrelsen. Folkpensionärer kan i dag åka billigare på järnväg med sitt 67-kort. Den gång järnvägen försvinner och en buss sätts in i stället finns inte denna möjlighet. Det blir alltså en väsentligt försämrad service. Överväger kungl. järnvägsstyrelsen att snarast åstadkomma förbättringar för att undvika sådana serviceförsämringar som det nu har blivit? På ett par ställen i utskottsutlåtandet framhålls att det är allmänheten som har svikit järnvägen. Gentemot det vill jag erinra om att man nog i många fall skulle utnyttja järnvägarna för både persontrafik och godstransporter, om SJ bjöde den service som är nödvändig för att man skall kunna göra det.

Herr talman! Här är ju principen den att järnvägsmyndigheterna, när det blir fråga om att en järnvägsdel skall läggas ned, skall ta kontakt med både länets myndigheter och med kommunala institutioner för överläggningar, innan nedläggelsen verkställs. Principen är också den att vägnätet, innan järnvägsdelen läggs ned, skall rustas upp och kommunikationerna ordnas på annat sätt. Jag skulle också kunna ta ett exempel från min egen hemort, där en järnvägsdel lades ned. Under den tid banan fanns — den var av mycket dålig kvalitet — tog det en och en halv timme tar det med landsvägsbuss ungefär 20 minuter, ty vägnätet blev upprustat.

Herr talman! Låt mig först på herr Gustavssons i Alvesta direkta fråga få svara, att utredningen om 67-kortets användning pågår och att resultatet så småningom kommer att delges riksdagen. Herr Jonassons anförande var enligt mitt sätt att se mycket klokt. Jag är övertygad om att vi, när vi om ett par dagar får snabbprotokollet från denna debatt, skall finna att de sista två tredjedelarna av herr Jonassons anförande och mitt första anförande i långa stycken innehåller inte bara samma tankegångar utan även praktiskt taget samma ord. Det var verkligen roligt att lyssna till ett så nyanserat och så förståndigt resonerande anförande av en talesman för reservanterna. Att herr Jonasson och jag likväl kommer till olika resultat beträffande vårt ställningstagande vid voteringen är en annan sak. Det beror på att jag inte vill se denna fråga som en isolerad företeelse, utan jag vill se den i ett större sammanhang.